Herr talman! Jag såg i förrgår i TV ett kort avsnitt av Arne Geijers framträdande i förstamajfirandet. Det som visades blev kanske onödigt tillspetsat därför att det var ett litet avsnitt — innehållet var emellertid ungefär detta: när det stramar till i konjunkturerna avskedar företagarna äldre arbetskraft, som samhället sedan får dra försorg om. Meningen var att efterlämna ett intryck av bristande ansvarskänsla hos företagarna. Yttrandet var så formulerat att det skulle låta som en generalisering; och då blir det ju ett angrepp på företagarna i allmänhet. Detta gjorde att jag försökte bena upp socialdemokraternas och socialdemokratins inställning till företagare och företagande. Mest positiva är de prominenta socialdemokrater, som hamnat på landshövdingestolar och fått direkt kunskap om ett läns bekymmer, mödor och även glädjeämnen. Bankoutskottet har varit ute och rest även i problemlän, där utskottet guidats av socialdemokratiska hövdingar som gång på gång betonat företagarnas nyckelposition, vikten av att stödja och hjälpa fram duktiga och uppslagsrika företagare etc. Men dessa herrar står ju numera utanför den egentliga partipolitiken och kan alltså kosta på sig att redovisa sina erfarenheter utan taktiska sidoblickar. Sedan finns det en stor kategori socialdemokrater som ömsom säger si, ömsom så, beroende på forum och publik. När man inviger en mässa, en utställning, högtidstalar vid ett jubileum, ja, då kommer det erkännsamma och positiva uttalanden om skaparkraft, företagaranda och fantasi etc. Men då man inför ett val skall tala till de egna väljarna, ja, då tror man att det är lämpligt att plocka fram klasskampsparoller och försöka teckna bilden av en utsugarmentalitet. Förutom att detta dubbelspel måste vara ganska påfrestande för dem som agerar, har det också felet att dessa negativa omdömen i stor utsträckning inte går hem hos den publik som skulle påverkas. Inte numera — den absoluta majoriteten av företagare, stora som små, sliter och kämpar lojalt på ett ur samhällets synpunkt berömvärt sätt, och det vet de anställda. Men företagarna får ofta finna sig i kritik från de i dag makthavande, en generaliserad kritik som bara kan vara sann i rena undantagsfall. Jag anser att här behövs en attitydförändring — det är fint att stå på egna ben och försöka göra någonting självständigt i dagens samhälle; inte — som socialdemokratiska taktiker ofta menar — något på sin höjd tolerabelt. Ja, sedan finns också en tredje kategori socialdemokrater, dogmatikerna, de konsekvent negativa; men den gruppen tarvar inga kommentarer.

Det är riktigt att en del skett och att mer aviserats, som har positiv betydelse för de mindre företagarna; men mer finns att göra. Därför är det väl riktigt att låta motionerna, reservationen och diskussionen återkomma varje säsong så länge socialdemokraterna sitter vid makten. Den gamle galten Särimner återuppstod frisk och kry varje morgon efter slakten dagen före. Våra motioner slaktas ena året och återkommer nästa, utan alltför mycket omkostymering, det vill jag gärna erkänna. När man från socialdemokratiskt håll talar om vad man har gjort och vad som är på gång är självfallet en del riktigt, ofta saker som vi tidigare har bett om, annat mera tvivelaktigt. När det t.ex. gäller forskning och utvecklingsarbete hänvisas till det statliga utvecklingsbolaget, som skall genomföra projekt med satsande av eget kapital och som skall genom förvärv av aktier i privata företag skapa garantier för genomförande av krävande utvecklingsprogram. Det var ju inte riktigt så vi hade tänkt oss framtiden, vi som tror på värdet av fri företagsamhet. Detta ärende har ju redan berörts i ett meningsutbyte mellan herr Brundin och statsrådet Wickman. I skattefrågor hänvisas till den utredning som började arbeta år 1960. Vi förstår liksom inte, att det skall behöva ta så lång tid för att komma fram med förslag om bättre avskrivningsreg ler för fast egendom när det är så uppenbart att de nuvarande är klart otillräckliga. Några andra exempel på olösta frågor vill jag också gärna ta fram. Om en egen företagare vill fortbilda sig blir kostnaderna för detta icke avdragsgilla, såvida han inte driver företaget i bolagsform. På finansieringssidan har vi fortfarande frågan om en självfinansieringsfond. Det finns arvskatteproblem. Vi har önskat utreda frågan om en ny bolagsform, enklare än aktiebolaget. Vi har frågan om konkurrenslikställighet i förhållande till statliga bolag — den frågan har tidigare diskuterats i dag — och vi har frågan om ackumulerade återlån från ATP, som redan har fallit vid en tidigare behandling. Nog finns det problem, och nu när tillgången på aktuella sakuppgifter om de mindre företagen är otillräcklig behövs det enligt reservanternas mening en samlad utredning. Fyra organisationer har haft frågan på remiss, nämligen Köpmannaförbundet, Grossistförbundet, SHIO och Svensk industriförening. Jag tillåter mig att citera ett mycket kort stycke på s. 10 i utskottets utlåtande: »De fyra tillfrågade organisationerna ställde sig alla mycket positiva till motionärernas utredningsönskemål. Svensk industriförening och Sveriges grossistförbund betecknar en utredning rörande de mindre företagens villkor som angelägen. En samlad bild av arbetsbetingelserna för den mindre företagsamheten saknas, framhåller den sistnämnda samman slutningen. Ett liknande uttalande gör SHIO.» Men utskottsmajoriteten har en rakt motsatt uppfattning. Den befarar dubbelarbete och komplikationer i förhållande till redan pågående verksamhet. Om den goda viljan fanns, gick säkert dessa svårigheter att undvika. Men en samlad kartläggning skulle sannolikt framhäva socialdemokratiska underlåtenhetssynder, och jag förstår att majoriteten inte vill vara med om det ta.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
Herr talman! Som herr Lundberg redan har påpekat genom att dra parallellen med galten Särimner är det ingen ny fråga som vi nu har att behandla. Den har förekommit tidigare år, avrättats och återuppstår i kanske något ny skepnad kommande år liksom i år. Herr Lundberg har ganska grundligt berört dessa frågor, och jag tänker därför inte ta så lång tid i anspråk i denna debatt. Låt mig slå fast att det inte råder några delade meningar om värdet av nyetablering av företag, små som stora. Jag tror det är nödvändigt för att ersätta genom strukturrationalisering och av andra orsaker nedlagda företag. Det är nödvändigt för att tillförsäkra näringslivet nya idéer, för att anpassa det till nya förhållanden och behov. Mot den bakgrunden är det väl litet egendomligt att man vid utformningen av näringspolitiken och i den näringspolitiska debatten över huvud taget inte beaktat småföretagens nyetableringsproblematik mer än vad som skett. I motionsparet I: 665 och II: 848 har pekats på nödvändigheten av en kartläggning av småföretagsamhetens villkor och förutsättningar. I motionerna har också formulerats ett program, som tar sikte på att skapa gynnsamma betingelser för nyetablering. Motionärerna framhåller också det angelägna i bättre upplysning om dessa förhållanden genom att det exempelvis via skolundervisningen — särskilt yrkesorienteringen och yrkesrådgivningen — ges orientering om rollen som yrkesutövare av olika slag och om vilka för utsättningar som krävs därför. 1962 års företagarföreningsutredning, som blev färdig i fjol och då publicerades, har också poängterat att kunskapen om småföretagen och deras förutsättningar icke är tillräcklig för att man skall få fram säkert underlag för relevanta åtgärder. Vad jag nu har framhållit talar för att en utredning rörande småföretagens villkor och förutsättningar liksom nyetablerandets problematik ter sig mycket angelägen. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid bankoutskottets utlåtande nr 30.
Herr talman! Också jag vill säga några ord om betänkandet och den reservation som här föreligger.

En utredning om hantverksinstitutets framtida organisation och arbetsuppgifter arbetar just nu och väntas lägga fram sitt betänkande nästa år. Det kan tyckas att det skulle kunna räcka med dessa utredningar om de mindre företagens situation. Men jag tycker att det vore bra om man kunde få till stånd en utredning, som gav ett samlat grepp om de mindre företagens möjligheter att utvecklas i vårt näringsliv, deras situation och deras speciella problem. En sådan utredning skulle i första hand kunna ta upp de mindre företagens finansieringsproblem. Det har ju bevisats i utredningar, som presenterats av t.ex. Sveriges hantverksoch industriorganisation, att de mindre företagen väl följt med i den tekniska utvecklingen här i landet. Deras effektivitet, mätt i förädlingsvärde, hävdar sig väl vid jämförelse med företag av annan struktur — medelstora och större företag.

Orsakerna härtill är många. Dessa företag drabbas mycket hårt av kostnadsutvecklingen och den minskade lönsamheten. Men därtill kommer också att kravet på kapital vid den starka rationalisering som även dessa företag har genomgått har varit relativt stort. Den utrustning som de mindre företagen tidigare haft och som utbytts mot en mera effektiv sådan har inte varit av den storleksordning, att företagen fått ett tillräckligt stort underlag för avskrivningar som medgivit uppbyggandet av reserver för att möta det större investeringsbehovet. Jag tror därför att en väg att förbättra de mindre företagens = självfinansieringsmöjligheter vore att ge dem tillfälle att avsätta medel till självfinansieringsfonder. Vi hade ett litet meningsutbyte här i kammaren för några dagar sedan, när en av socialdemokraternas talesmän påpekade vad investeringsfonderna t.ex. hade betytt för AB Volvo. Direktören för AB Volvo hade sagt, att Volvo »hade varit ett litet företag, om inte investeringsfonderna hade funnits». Självfinansieringsfonder och investeringsfonder måste också rent generellt vara av stor betydelse för alla typer av företag, även för sådana typer som drivs som enskild firma. Detta är bara ett exempel på ett problem som skulle kunna tas upp i en utredning, nämligen kravet på att likställa företag som arbetar under olika juridiska former i skattelagstiftningen. De mindre företagen har sina alldeles speciella problem när det gäller kreditanskaffningen. De har på grund av det mindre egna sparandet ett större behov av riskvilligt kapital. De har inte samma säkerhet att presentera som de större företagen, och de har dessutom inte samma kanaler för kreditförsörjningen vare sig när det gäller det långa kapitalet eller när det gäller det riskvilliga kapitalet. De har inte samma möjligheter att göra aktieemissioner och inte heller samma möjligheter till obligationslån. Man skulle i detta avseende kunna utreda genom vilka nya kanaler som kapitalflödet skulle gå till dessa företag. Jag anser att nya former och nya regler för kreditflödet — genom större liberalisering av banklagstiftningen så att bankerna mer än hittills kunde acceptera förtroendekrediter och satsa på skicklighet, kunnande och framåtanda — borde vara ett medel, inte minst därför att just bankväsendet svarar för 75 procent av kreditflödet till dessa företag. Dessutom borde nya kanaler för AP-fondernas kanalisering till de mindre företagen övervägas. Man skulle också kunna utreda på vilka sätt investeringsbankens medel i framtiden skulle kunna kanaliseras till de mindre företagen. Jag tror att ett samgående på denna punkt t.ex. mellan investeringsbanken och = företagareföreningarna skulle vara ett sätt att lösa problemet. Jag tror också att ett vidgat samarbete mellan AB Industrikredit och AB Företagskredit och företagareföreningarna vore en lämplig lösning. Det finns många frågor att utreda på detta område, och det är därför som jag har anslutit mig till föreliggande reservation. Företrädare för folkpartiet och centerpartiet har i en annan motion, som behandlas av statsutskottet, yrkat på att det skulle anvisas ett anslag till kommerskollegium för fördelning till institutioner och organisationer när det gäller utredning om de mindre företa gens situation. Jag ber att få återkomma när denna fråga skall behandlas.

Herr talman! Det är påfallande när man på nytt läser igenom motionerna för att friska upp minnet och sedan följer diskussionen här i kammaren, att vad som sägs i de borgerliga motionerna i den här frågan — både högermotionen och centerpartimotionen — är mycket mera tvärsäkert formulerat i den skrivna texten från januari och mycket mera kategoriskt än vad deras talesmän har varit i talarstolen här i dag. Därför finns det väl ingen anledning att alltför mycket förlänga debatten. Jag vill hänvisa de av kammarens ledamöter som har ett speciellt intresse av de här frågorna att på nytt läsa igenom de här motionerna som onekligen har ett visst intresse mot bakgrunden av vad som verkligen sker på detta område. När herr Lundberg jämför högermotionen med galten Särimner — att den skulle återuppstå på nytt med eller utan kostym eller i samma kostymering varje riksdag — så får man ju akta sig för att stanna i en fornnordisk argumentering så att man egentligen inte kan hitta några nya aspekter på dessa frågor. Den risken är stor för oppositionen och det är väl ungefär vad man skulle uppleva om man går tillbaka några år i protokollen. Herr Lundberg gladde sig nyss över att han hittat ett par remissvar som passade honom bra i sammanhanget. Jag kan säga att vi från vårt håll är litet ledsna över att vi inte gick fram på det sätt som tidigare och besvärade en förfärlig mängd organisationer och institutioner med remisskrivelser. Vi gjorde det i fjol och fick en enorm mängd stenciler att gå igenom. Frågan blev så genomtröskad att vi i år inte har besvärat en del stora organisationer, även om det är intressant att få höra vad de har att säga i det här sammanhanget. Men som sagt, vi kan ju glädja oss åt remissvar av olika slag. Jag vill hänvisa till ett som herr Lundberg inte refererat till, och det var från statens institut för hantverk och industri. Jag skall be att få läsa in det till protokollet med hänsyn till vad som sagts här tidigare: »Såsom torde framgå av vad som ovan anförts, utredes eller förslagsbearbetas ett flertal av de viktiga frågor, som i båda motionerna beröres. Institutet ställer sig därför tveksamt till en så omfattande utredning, som i båda motionerna föreslås. Komplikationer, dubbelarbete, förseningar m.m. kan komma att uppstå. Det torde under alla omständigheter vara lämpligt att åtminstone beträffande vissa av frågorna förslag och resultat av dessa först avvaktas. Detta gäller i första hand frågorna om företagsledareutbildningen, rådgivningen till den mindre företagsamheten samt dennas kontakt med utnyttjande av den tekniska forskningsverksamheten. Sålunda torde ytterligare betänkanden, propositionen om den nya gymnasieskolan samt SHlI-utredningen komma att beakta synpunkterna på en rationell företagsledareutbildning. Propositionen på 1962 års företagareföreningsutrednings förslag liksom SHlI-utredningen torde komma att lämna riktlinjer för rådgivningsverksamhetens ordnande för den mindre företagsamheten.» Man säger vidare, att med anledning av motionen nr 848 i andra kammaren betonas särskilt nyetableringens problem: »Det kan vara möjligt, att denna fråga senare särskilt måste utredas. För närvarande synes dock fog finnas för uppfattningen att nämnda utredningar och propositioner först måste avvaktas liksom mera ingående erfarenheter av den nu pågående lokaliseringspolitiken. Detsamma gäller också den tekniska forskningens ordnande och praktiska tillämpning, där betydelsefulla beslut redan fattats och där ytterligare utredningsarbete omfattande bl.a. de mindre företagens ställning pågår. Skattepolitikens betydelse för den mindre företagsamheten föranleder avgiort, att företagsskatteutredningens förslag emotses med stort intresse.» Jag skall inte förlänga debatten mera. Jag vill bara hänvisa till att folk som sysslar med det här på mycket nära håll har markerat, att här finns en hel del frågor som riksdagen skall ta ställning till inom kort vilket bör tillfredsställa de anspråk man har att ställa på samhällets beslutande organ från den medelstora och mindre företagsamheten. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Jag får väl grymta en gång till. Palm tyckte att vi var mindre tvärsäkra nu än i januari. Jag har svårt att förstå underlaget för det omdömet. Vad gjorde egentligen de gamla asarna med galten Särimner mot slutet? Jag vet det inte. Men om han nu inte längre behövdes i mathållningen så kanske asarna gjorde ett monument av honom, så mycket gott som han hade gjort under alla år. Likadant blir det kanske med vår motion, när den inte längre behövs på grund av en ändrad maktfördelning. Då genomför vi en rad åtgärder, som i sig blir ett monument över den här följetongsmotionen.

Herr talman! I det föreliggande utskottsutlåtandet behandlas en motion vari det yrkas på slopande av 10 8 i 1956 års: allmänna ordningsstadga. Enligt nämnda paragraf i stadgan får offentlig tillställning inte anordnas på juldagen, långfredagen och påskdagen. Arrangemang av profan enskild karaktär inom organisationslivet berörs dock inte av detta förbud. 10 § innehåller även en dispensregel, enligt vilken länsstyrelsen kan tillåta offentlig tillställning vars innehåll och syfte anses vara förenliga med hösgtidens helgd. Länsstyrelsen i Stockholms län, som tillstyrker motionen, nämner att inom dess område år 1967 inkom 25 dylika dispensansökningar, varav 24 gällde filmföreställningar. Samtliga ansökningar bifölls. Justitiekanslern har i ett yttrande till Kungl. Maj:t år 1965 påpekat att gränsen mellan olika former av offentliga tillställningar är flytande och att en gränsdragning lätt kan fram stå som konstlad. En omprövning av nämnda förbudsbestämmelse vore därför önskvärd. Vid frågans behandling i utskottet hävdades därtill, att det torde vara ogörligt att kunna ha en enhetlig praxis inom de olika länsstyrelserna vid behandling av dylika dispensansökningar. De remissinstanser, tio till antalet, som beretts tillfälle att yttra sig över motionen, är samtliga positiva till en utredning i frågan. Sålunda tillstyrker Uppsala domkapitel bestämt att förbudet upphäves, då det otvivelaktigt saknar relevans i ett modernt samhälle. Även de frikyrkliga samarbetsorgan som anmodats avge yttrande anser att frågan bör utredas. De politiska ungdomsförbunden uttalar en klar mening till förmån för motionen. Högerns ungdomsförbund ger sålunda uttryck för den uppfattningen, att »majoriteten av svenska medborgare i dag inte längre betraktar de angivna helgdagarna på annat sätt än vilka lediga dagar som helst och att det nuvarande förbudet därför knappast fyller någon egentlig funktion». Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och Centerns ungdomsförbund framhåller att kyrkan och de frireligiösa samfunden genom upplysning och undervisning bör ge människorna möjligheter till ett självständigt ställningstagande och att ett fortsatt förbud inte kan påverka opinionen. Centerns ungdomsförbund bedömer det därtill som möjligt att det nuvarande förbudet tvärtom försvårar kyrkans möjligheter att upprätthålla goda kontakter med vissa samhällsgrupper. Folkpartiets ungdomsförbund påpekar med fin psykologisk blick, att för ensamstående personer blir ensamheten särskilt tung under de stora helgerna med deras karaktär av familjesammankomster. Nöjesförbudet får till följd att den ensamståendes problem ökar under dessa helger. Vi som har fogat en reservation till detta utlåtande tycker att utskottets attityd nog är alltför negativ, inte minst med hänsyn till den över lag positiva syn till förmån för motionen som kommer fram i remissvaren. Utskottets skrivning torde även ge uttryck för en viss kluvenhet inom den hälft av utskottet som med lottens hjälp blivit majoritet. Åtminstone tredje stycket i utskottets uttalande torde ha kommit till under mycket stor möda. Utskottet hänvisar även till att en parlamentarisk utredning torde komma att tillsättas beträffande förhållandet mellan kyrka och stat, och utgår ifrån att en dylik utredning kunde ta upp det genom motionen aktualiserade ärendet till förutsättningslös prövning. Nu har dock reservanterna ansett att då man inte vet annat om den nämnda väntade utredningen än att den väl får syssla med de stora principiella frågorna och organisationsproblemen, så är det diskutabelt om vi innan den ens är tillsatt bör belamra den med små perifera detaljspörsmål. Sveriges kristna ungdomsråd och frikyrkliga ungdomsrådet hänvisar i sina yttranden i första hand också till en utredning om kyrka—stat, men säger, att man även kan tänka sig att frågan om förbudets slopande utreds separat. Reservanterna i utskottet har godtagit det resonemanget och överlåter åt Kungl. Maj:t att avgöra på vilket sätt utredningen med anledning av motionen skall bedrivas. Herr talman! Då såväl praktiska som principiella skäl talar klart till förmån för den här ifrågavarande motionen, vilken därtill fått ett överväldigande stöd av remissinstanserna, ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Den politiska uppdelningen i första lagutskottet i denna fråga kan ju verka förbryllande. Det är helgdagar inte alls någon politisk fråga, och i sak är det egentligen inte mycket som skiljer majoriteten och reservanterna åt. Vi reservanter önskar utredning av frågan om upphävande av 10 § allmänna ordningsstadgan medan lottmajoriteten förutsätter att den väckta frågan blir föremål för prövning utan någol initiativ från riksdagens sida. Majoriteten motsätter sig alltså inte heller en utredning. Man hänvisar till den parlamentariska utredning om kyrka—stat som avses bli tillsatt. Det tycker också vi reservanter mycket väl kan gå för sig, men vi anser att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att ta ställning till hur frågan skall utredas. Frågan om slopande av nöjesförbudet under vissa kyrkliga helgdagar är en sak som jag har tänkt på ganska länge. I min ungdom omfattade förbudet än flera dagar, och dessa dagar upplevdes som ovanligt långa och tråkiga. Samma uppfattning har man hört från många av dem som nu är unga. Den sysslolöshet de ofta känner under dessa dagar gör att de kanske söker sig till mera tvivelaktiga nöjen och utsvävningar i stället. Nu förekommer det i alla fall en hel del enskilda nöjesbetonade kamratfester och samkväm under de här dagarna, men det är ett stort tryck från utomstående ungdomar att få komma in på dessa enskilda tillställningar. Nu kan länsstyrelsen — som herr Svedberg erinrade om — enligt en dis pensregel medge tillställning, vars, som det heter, »innehåll och syfte kan anses vara förenligt med högtidens helgd». Det ankommer alltså på någon tjänsteman hos länsstyrelsen att försöka bilda sig en uppfattning om vad olika filmer handlar om och sedan tjänstgöra som någon sorts extra filmgranskningsråd. Denna dispensgivning förekommer däremot sällan på landsbygden. Förbudet innefattar också sportevenemang, konserter och dylikt. Nu var vi motionärer litet rädda för att motionen skulle uppfattas som ett angrepp på de kristna värdena; det var inte alls avsikten. Men när de religiösa organisationerna själva har uttalat önskvärdheten av ett slopande av trosfrihetsparagrafen, har vi stärkts i vår tro. Frikyrkliga ungdomsrådet har nämligen i sitt religionsfrihetsprogram understrukit, att allt tvång måste uppfattas som en kränkning av kristendomens grundidéer, och kräver att lagens förbud mot offentliga nöjen på vissa kyrkliga helgdagar upphävs. Broderskapsrörelsen deklarerar också i sitt religionsfrihetsprogram, att samfunden icke för egen del bör söka lagskydd av annat slag än sådant som också tillkommer andra grupper. I medvetandet om frihetens villkor måste samfunden med kraft hävda trosfrihet, tankefrihet och församlingsfrihet för alla — även sådana som är obekväma eller befinner sig i strid mot samfundets innersta uppfattning i trosoch moralfrågor. Mot den bakgrunden hävdar den socialdemokratiska kristna rörelsen, att den s.k. trosfrihetsparagrafen samt förbud mot offentliga nöjesarrangemang under vissa kyrkliga helgdagar slopas. Ett nöjesförbud animerar i sig självt inte till större deltagande i det religiösa firandet av dessa helger. För många människor innebär dessa helgdagar ingenting särskilt. De betraktar dem som vilken annan ledig dag som helst och anser att de då skall ha frihet att företa sig vad de själva önskar utan förbud och tvång. De som anser dessa dagar verkligen betydelsefulla, går ändå till kyrkan eller frikyrkolokalen. Som motionär är man naturligtvis glad över alla remissuttalanden som har gjorts. De är nästan för positiva, och man kan väl säga att motionärerna har blivit över hövan bönhörda. Ungdomsorganisationerna — både de politiska och de kyrkliga — anser att nöjesförbudet bör omprövas. T.o.m. Sveriges kristna ungdomsråd skulle hälsa ett upphävande av förbudet med tillfreds ställelse. Av länsstyrelsens i Stockholms län svar får man en intressant inblick i den grannlaga uppgift, som biskopen i stiftet har när det gäller att godkänna och vraka filmer för visning. Jag frågar mig bara hur han skulle klara uppgiften om bioarrangörerna i större utsträckning begärde dispens. Uppsala domkapitel säger bl.a. att förbudet saknar relevans i vårt samhälle och anser det oriktigt att med tvång värna om högtidernas helgd. Jag tror inte heller att kyrkan eller de religiösa organisationerna förlorar på att slopa trosfrihetsparagrafen. Man har från det hållet framhållit, att allt tvång måste uppfattas som en kränkning av kristendomens grundidéer.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

Herr talman! Herr Hjorth fann i sitt inlägg den ideologiska uppdelningen inom utskottet i denna fråga »något förbryllande» och framhöll att skillnaden mellan majoriteten och minoriteten i sak är ganska liten. Jag kan väl i stort sett ge honom rätt i det, särskilt när herr Hjorth tillägger, att enligt hans mening kan utredningen om kyrka och stat mycket väl få ta hand om denna fråga. Det är ju just vad utskottsmajoriteten önskar och förutsätter. Herr Hjorth tycker emellertid att Kungl. Maj:t bör få bestämma, i vilken form utredningen skall ske. På det sättet reduceras givetvis skillnaden mellan majoriteten och minoriteten till att bli ganska obetydlig. Jag hörde också med intresse på herr Svedbergs anförande, där han å sin sida hävdade att man inte bör belasta utredningen om kyrka och stat med detta, helgdagar som han uttrycker det, perifera detaljspörsmål. När herr Svedberg yttrade, att utskottsmajoriteten tydligen lagt ned mycken möda på tredje stycket i sitt utlåtande, så vill jag säga att vi i första lagutskottet alltid försöker bemöda oss att ge ett så klart och redigt uttryck som möjligt för våra tankar. Eftersom frågan gäller vilken form uredningen skall ha, kan jag kanske uttrycka det önskemålet att herr Svedberg och herr Hjorth borde ha lagt ned större möda på att samordna sina meningar i denna fråga, vilken ju till sist blev den som delade utskottet i en majoritetsoch en minoritetsgrupp. För övrigt vill jag säga följande.

Herr Svedberg betecknar den attityden som alltför negativ, och det är klart att man kan göra det från motionärernas utgångspunkt. Men med utskottsmajoritetens ståndpunkt, att saken förutsättningslöst skall utredas, vidhåller helgdagar jag att det är lämpligt att riksdagen inte uttalar sig om hur utredningen skall utmynna. Reservanterna har väl ändå i sin skrivning inlagt ett — visserligen mycket försiktigt uttryck — ståndpunktstagande till förmån för ett avskaffande av förbudet. Jag förmodar att det är avsikten. I varje fall läser jag reservationen på det sättet. Kvar står de två förslagen: Det första är utskottsmajoritetens, vari det konstateras att det under alla förhållanden blir en utredning i saken och att därför något initiativ från riksdagens sida inte är påkallat, och det utmynnar konsekvent i ett förord för avslag på motionerna. Det andra är reservanternas, som ändock begär en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning. Att det skulle vara pricipiellt och praktiskt riktigare att göra så som reservanterna föreslår — vilket nämndes av herr Svedberg — har jag svårt att förstå. Jag tycker att majoritetens skrivning är den mest konsekventa.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

Herr talman! Herr Ernulf sade i sitt inlägg att första lagutskottet alltid har för vana att grundligt granska de ärenden som är före till behandling och att se dem ur olika utgångspunkter, och det är ju alldeles riktigt. När jag sade att utskottet hade haft särskild möda med att åstadkomma det tredje stycket i sin skrivning har det väl sina särskilda orsaker. Om någon mera än herr Ernulf tar till orda och talar för utskottet, föreställer jag mig att det skall bli ytterligare belyst vad jag syftade till. Även herr Sörenson var ganska tveksam i fråga om att ta ställning. Det kunde väga över åt både det ena och det andra hållet, både för utskottet och för reservanterna. Jag tyckte att utskottet var alltför negativt i sin skrivning, och vi kan konstatera att utskottet har yrkat avslag på motionen och endast vill ha en förutsättningslös utredning. Reservanterna är alltså mera positiva. När herr Ernulf även försökte finna ett motsatsförhållande mellan mig och herr Hjorth, tyckte jag att det lät ganska märkligt. Vi är båda inställda på en utredning, och vi överlåter åt Kungl. Maj:t att bestämma hur den utredningen skall gå till. Med anledning av herr Sörensons inlägg vill jag säga att varje omdömesgill individ givetvis visar respekt för religionen, för de religiösa värdena, för den meditation och stillhet som nutidsmänniskan skulle behöva mera av i en jäktad och splittrad värld. Det är inte den saken frågan gäller, utan frågan är om det är försvarligt att folk skall tvingas till ett visst livsmönster de nämnda helgdagarna och om det verkligen kan finnas ett intresse även med utgångspunkt från religiösa värderingar av att upprätthålla ett dylikt tvång i våra dagar. Personligen har jag djup respekt för såväl det kyrkliga som det frikyrkliga församlingsarbetet. Från dessa kretsar och från ideellt arbetande folkliga organisationer kommer i många fall personer med ansvarskänsla och kunnighet i olika avseenden, vilka gör insatser i samhällsarbetet och bidrar till att åt demokratin och folkstyret ge ett levande innehåll. Men det är här helt enkelt en fråga om tolerans, om man skall medge att människorna fritt får helgdagar avgöra hur de vill tillbringa sin helgledighet — en möjlighet som står dem till buds de andra helgdagarna under året. Herr Hjorth nämnde i sitt anförande att det tidigare har rått ett dylikt förbud under många fler helgdagar. Genom 1895 års kungörelse kom förbudet att gälla endast juldagen, långfredagen, påskdagen och pingstdagen. År 1943 kom en ny lag, i vilken pingstdagen undantogs från förbudet. Den för närvarande gällande bestämmelsen är alltså intagen i 1956 års ordningsstadga, enligt vilken det finns dispensmöjligheter. Ett bifall till motionen och reservationen är ett sista led i den under lång tid pågående utvecklingen mot ökad tolerans på detta område. Herr Sörenson tyckte att detta ämne skulle debatteras mer, och det blir tillfälle därtill om det blir en utredning. Utredningen kommer att gå ut på remiss, det framläggs en proposition här i riksdagen och då blir det tillfälle till debatt.

Herr talman! Herr Ernulf tyckte sig finna ett motsatsförhållande mellan herr Svedberg och mig, och herr Ernulf verkade tillfredsställd över att ha konstaterat detta. Herr Svedberg har ju redan svarat på det påståendet. Faktum är att det inte föreligger någon sådan åsiktsskillnad. Vi hänvisar ju till att Kungl. Maj:t skall få bedöma vilka som skall utreda detta problem. Det är svårt att säga bestämt att kyrka—stat-utredningen skall göra det, när inte ens den utredningen är tillsatt och efter vad jag förstår inte heller direktiven är klara. Herr Sörenson talar om hänsyn och respekt, och han kräver respekt, tolerans och vidsyn mot de troende. Man kan ju vända på detta och säga: Varför skall de som predikar denna livsfilosofi inte visa prov på samma goda egenskaper och respektera andra män helgdagar niskors önskan att göra någonting annat dessa dagar? De som går till gudstjänst skulle känna sig störda av vetskapen att andra går på en film, en fotbollsmatch eller rent av går och dansar. Nu är det ju så att nöjestillställningar i regel äger rum på kvällen och knappast kolliderar med själva gudstjänstfirandet. Jag tror nog att denna omtanke är överdriven. De får säkert lika stort utbyte av gudstjänsten ändå och störs inte i sin stillhet. De skulle nog oroas betydligt mera om de tänkte på allt ont som sker ute i världen, alla rasförföljelser, all nedtrampning av de mänskliga rättigheterna och allt krig och elände runt om i världen. Eller varför inte de brutala överfall och våldsdåd som tyvärr många ungdomar gör sig skyldiga till? Vi talar mycket i detta hus om åtgärder för att leda in ungdomen på sunda banor, och jag vill se ett ordnat nöjesliv under dessa helgdagar som ett led i denna fostran. Sedan nämnde herr Sörenson något om det kommersiella nöjeslivet. Inte heller jag har något större intresse av det, men för den branschen spelar det nog inte så stor roll om det blir en eller två eller tre dagar till. Det finns emellertid många enskilda arrangörer — ungdomsorganisationer och andra — som under dessa dagar kunde ordna meningsfyllda sysselsättningar med nöjen under städade former för att få kontakt med den rotlösa ungdomen som annars strövar omkring på gator eller fyller diverse krogar. Vi värnar bättre om ungdomen om vi ger den möjlighet till sunda nöjen även dessa dagar. Och som herr Svedberg erinrade om har folkpartiets ungdomsförbund uttalat att det betyder rätt mycket för ensamstående människor som inte föredrar att gå i kyrkan att ha andra möjligheter att fördriva tiden.

Herr talman! Jag vill bara lägga mig i debatten på en punkt. Det har sagts här att denna fråga borde överlämnas åt den kommande utredningen om förhållandet mellan kyrkan och staten. Vi i departementet befinner oss mitt uppe i arbetet med direktiven för en sådan utredning. En av mina utgångspunkter i detta arbete har varit att hålla utredningen ren, att begränsa den till att gälla den principiella frågan om förhållandet mellan kyrka och stat och sådant som oundgängligen hör till detta problemkomplex. Det finns mängder av ytterligt svåra och intressanta problem som på något sätt har anknytning till kyrkan eller religionen, och man kan då tycka att det är frestande att låta utredningen syssla med dessa problem. Men jag tror att de skulle störa utredningsarbetet. Ta exemplet med religionsundervisningen! Det är självklart att vi skall ha undervisning i religionskunskap i skolorna, vare sig kyrkan är skild från staten eller inte. Det är en fråga som får bedömas för sig. Därför har jag offentligen sagt att jag inte tycker att frågan om religionskunskapens ställning i skolan bör föras in i en framtida utredning om förhållandet mellan kyrka och stat. Samma argument kan väl i hög grad anföras också när det gäller de teologiska fakulteterna, och samma sak måste med stor kraft göra sig gällande i de ärenden som här behandlas av kammaren. Förhållandet mellan kyrkan och staten berörs inte när det gäller frågan om vi skall ha förbud mot nöjestillställningar på vissa helgdagar. Denna fråga bör som nu få bedömas för sig, alldeles oberoende av den formella relationen mellan kyrka och stat. Jag har sagt detta offentligt tidigare, inte i denna speciella fråga, men rent generellt om det utredningsarbete som skall börja. Och såvitt jag har kunnat se har jag fått stöd av de offentliga uttalanden som har gjorts för en sådan uppläggning av det kommande utredningsarbetet. Därför vill jag som min uppfattning säga att det vore rätt olyckligt om riksdagen skulle besluta att just den här speciella frågan skulle behandlas av en utredning om förhållandet mellan kyrka och stat. Det skulle helt strida mot den uppläggning som vi söker ge direktiven till utredningen.

Herr talman! Herr Svedberg kan säkert ha rätt i att de ledamöter som bestämt utskottets utlåtande i sak kan se på frågan om nöjesförbudet något olika. Jag tycker inte det är något fel att man ändå samlar sig kring ett gemensamt yttrande om man förutsätter att frågan ändå skall komma upp till utredning. För min personliga del ser jag det som en fråga om den hänsyn som de icke kristna grupperna i samhället bör visa de kristna människor som i andakt och helgd vill fira sina största högtidsdagar. Det är alltså en fråga om vilken hänsyn man kan kräva och om en sådan hänsyn bör underbyggas och stödjas av en lagstiftning eller inte. Och liksom herr Sörenson kan jag deklarera att personligen har jag ännu inte tagit någon ställning i den här frågan om en lagstiftning är principiellt berättigad eller inte, alltså vilken väg man bör välja för att nå den hänsyn mot andra grupper som vi väl alla är ense om bör förekomma i ett liberalt och demokratiskt samhälle. Till statsrådet Palme vill jag säga att jag å ena sidan förstår önskemålet när man tillsätter en utredning att denna skall behandla ett begränsat spörsmål — särskilt som detta ju är ett stort spörsmål, nämligen det formella förhållandet kyrka—stat. Å andra sidan är det ju ändå så att den fråga vi nu behandlar för många människor har ett nära samband med den ställning som religionssamfunden kan inta i vårt samhälle. Det kan ju i och för sig vara ett skäl för att ta upp denna fråga i utredningen om förhållandet mellan kyrka och stat. Det är en av helgdagar vägning. Om man gör en mängd frågor som hör ihop med det centrala spörsmålet till föremål för särskilda utredningar så blir ju arbetet på ett sätt mera tungrott. I varje fall blir det svårare att samordna det hela. Här står fördelar och nackdelar mot varandra. Jag skall inte kritisera statsrådet för den ställning han har tagit, men vi i utskottsmajoriteten anser att det skulle vara lyckligare för denna fråga om utredningen kyrka—stat kunde ta den. Och jag föreställer mig att om utskottsutlåtandet skulle godtagas av riksdagen — där det alltså förutsätts att utredningen kyrka—Sstat skall ta upp frågan — så kommer statsrådet Palme i sina direktiv att låta utredningen förfara i enlighet med vad riksdagen i så fall har uttalat.

Herr talman! Ja, herr Sörenson, vi gör utredningar också i begränsade frågor. Det kan vara en enmansutredning eller någon annan mindre omfattande utredning. Det här är en känslomässig fråga. Det har ju också herr Sörenson sagt. Därför kräver den en hel del överväganden, även om den kvantitativt inte är så enorm. Det är ändå en viktig fråga, det rent formella — det är bara det vi talar om. Flera gånger tidigare har jag sagt att hela komplexet om kyrkans eventuella skiljande från staten inte är en fråga om för och emot den kristna tron. Det är ett organisatoriskt problem där man kan ha olika meningar. Jag hoppas att debatten härom kommer att präglas av generositet och tolerans. Det är oerhört svårt att finna vad trosfrågan har att göra med formerna för relationerna mellan stat och kyrka. Herr Ernulf hade svårigheter med detta, han sade någonting om att samfundens ställning väl ändå har betydelse för be dömningen av den här frågan. Men han lämnade snabbt ämnet, och jag tror inte att han kommer att klara ut de relationerna, även om han uppbjuder all sin skarpsinnighet. Herr Sörenson tycker liksom jag att vi inte skall överbelasta utredningen utan hålla den ren. Men den här lilla detaljen gör väl inte mycket. Det är ändå ett principiellt viktigt ställningstagande som riksdagen här gör, därför att det skulle innebära det första lilla steget till att föra in en annan typ av fråga i utredningen. Har man gjort detta en gång, då kommer kanske många att vilja göra på samma sätt när de möter ett besvärligt problem. Då säger de kanske: Låt oss ge det till utredningen om förhållandet mellan kyrkan och staten, så blir vi av med det. Men händer detta, då blir utredningsarbetet, om inte omöjligt, så mycket svårt och långvarigt. Det är därför som jag — med all respekt för herr Sörensons synpunkter — har velat hävda den ganska klart markerade, principiella uppfattning som är utgångspunkten för hela det arbete med utredningsdirektiven som vi sysslar med i departementet.

Herr talman! Statsrådet Palme undrade varför jag så snabbt lämnade frågan om vad formerna för förhållandet mellan stat och kyrka kan ha att göra med frågan om helgdagsförbudet. Jag lämnade frågan snabbt, ty det var bara ett kort genmäle, och då kan man inte vara långrandig. Jag kan säga att om utredningen kyrka och stat skulle förorda det alternativ som innebär att man i princip sliter alla band mellan stat och kyrka, då kanske frågan måste komma upp om dessa högtidsdagar över huvud taget kan vara helgdagar. Man kan väl knappast ha helgdag på långfredagen under sådana förhållanden, ty frågan om det över huvud taget skall vara helgdag på lång fredagen hänger väl i någon mån ihop med hur man från statens sida betraktar kyrkan som organisation. Om man ger kyrkan en betydelsefull plats i samhället, då är det rimligare att tillgodose kyrkans önskemål att ha helgdag på större högtidsdagar. Jag ser på herr Palmes ansiktsuttryck att han inte kan finna något samband däremellan. Det må vara en värderingsfråga — för att använda ett av honom gärna nyttjat uttryck — men så ser jag i varje fall frågan.
Herr talman! Det är kanske bra med korta genmälen! Helgdag på kristna högtidsdagar har vi inte, såvitt jag förstår, primärt därför att vi har en statskyrka. Vi hade helgdag i förrgår, herr Ernulf! Det var den 1 maj.

Jag ser inte heller där sambandet med det formella förhållandet mellan staten och kyrkan. Det är denna typ av betraktelsesätt som jag tror att vi måste vänja oss av med. På samma sätt är det inte fråga om en statens överhöghet som avgör om vi skall ha ett nöjesförbud på sådana kyrkliga helgdagar eller inte, utan det är en fråga om en avvägning mellan olika typer av toleransbegrepp och olika uppfattningar om vad man bör använda lagstiftningsmakten till. Det är en fråga som vi verkligen skall kunna ta ställning till utan att föra in frågan om vi skall ha en statskyrka eller icke. Jag blir faktiskt mer och mer bestämd på den punkten ju längre jag lyssnar till herr Ernulf — med all respekt för honom.
Herr talman! Statsrådet Palme och jag är överens om att det är bra med korta genmälen. Jag har ofta hävdat att detta borde gälla alla talare, inberäknat statsråd, och det är ju bra när även herr Palme nu fattar sig kort. Jo, herr Palme, jag anser att när vi sör den 1 maj till en borgerlig helgdag, så visar det en uppskattning av arbetarrörelsens och fackföreningarnas ställning i vårt samhälle, en uppskattning som de är värda i allra högsta grad och som jag gläder mig åt. På samma sätt kan jag inte finna annat än att när man går att bestämma kyrkans status måste frågan om långfredagen skall vara en helgdag eller inte lösas med utgångspunkt från den ställning, materiellt och formellt, som man vill ge de kristna samfunden i vårt samhälle. Jag kan inte se saken på annat sätt. Men herr Palme ser det annorledes. Vi kommer kanske inte längre.
Herr talman! Jag förlänger kanske debatten med korta genmälen, men detta börjar bli intressant. Herr Ernulf tillhör förmodligen statskyrkan. Då skulle det vara av respekt för honom som medlem av statskyrkan och därför att vi har en statskyrka, som långfredagen är en helg. Herr Ernulf uppställde detta samband. Herr Sörenson är veterligen frikyrkoman, Om alla intoge samma ställning som herr Sörenson blev konsekvensen att det är tveksamt om långfredagen är helgdag eller inte — om man avskaffade statskyrkan. Det är kvintessensen i herr Ernulfs resonemang. Jag menar att detta har ingenting med den frågan att göra, utan det är fråga om att det finns människor i vårt land som vill ägna långfredagen åt andakt och som anser att det är en oerhört viktig sak. Det är av respekt för dessa människor som långfredagen är helgdagar bestämd att vara helgdag, d.v.s. de skall då inte behöva verka i produktionen i olika avseenden utan de skall kunna ägna sig åt det som de anser oerhört väsentligt. Jag har inte tagit ställning i frågan om kyrkan skall skiljas från staten. Det är det oändligt gamla kyrkobegreppet, herr Ernulf, som ligger bakom talet om att långfredagen hos oss är helgdag därför att vi har statskyrka. Jag säger att det enda motivet vi har för att låta långfredagen vara helgdag är respekten för de människor som upplever den dagen på ett särskilt sätt.

Herr talman! Jag vill inte försumma den mycket ovanliga chansen att instämma i något som statsrådet Palme yttrar. Jag kan emellertid här helt instämma i det uttalande som statsrådet gjorde i slutet av sitt inlägg. Sedan vill jag som ledamot av första lagutskottet säga några ord om utskottets utlåtande, eftersom jag delar ansvaret för det. Personligen har jag inte kunnat vara med om att tillstyrka motionerna därför att jag inte kan instämma i motionärernas onyanserade uttalanden, exempelvis att de inte längre kan se några skäl för att bibehålla nöjesförbudet under juldag, långfredag och påskdag. Man har åberopat de olika remissorganens yttranden och sagt att man där har stöd för utredningsyrkandet. Det är riktigt, men jag vill då framhålla att dessa yttranden präglas av en helt annen anda än motionerna. Jag skall endast nämna några exempel. Högerns ungdomsförbund tillstyrker en förutsättningslös utredning av frågan och framhåller att utredningen särskilt bör undersöka om det trots allt inte kan finnas motiv för att bibehålla vissa inskränkningar i rätten att anordna offentliga nöjestillställningar, exempelvis sådana som äger rum utomhus på allmän plats. Detta påpekande finner jag för min del synnerligen välmotiverat. Sveriges frikyrkoråd har den uppfattningen att majoriteten av Sveriges folk alltjämt tillmäter juldagen, långfredagen och påskdagen en sådan helgd att de inte endast finner sig i lydelsen av 10 § allmänna ordningsstadgan utan också önskar att den bibehålles. För min del håller jag det inte för otroligt att frikyrkorådet har rätt i denna sin uppfattning. Sveriges kristna ungdomsråd hälsar visserligen med tillfredsställelse ett upphävande av förbudet men vill samtidigt understryka att respekten för olika synsätt också kräver att man ålägger nöjesarrangörer ansvaret att visa rimlig hänsyn till de kristnas firande av juloch påskhelgerna, som för kyrkornas samfund intar en central plats i gudstjänstlivet. Något sådant understrykande saknar man i motionerna. Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar i sitt yttrande att några dispensansökningar beträffande exempelvis idrottsevenemang icke förekommit. Uppgiften förvånar inte mig på något sätt. Min erfarenhet från mångårigt arbete inom idrotten är den att nuvarande bestämmelse icke av idrottsfolket uppfattas som något problem. Årets dagar är faktiskt så många att de räcker till för olika offentliga tävlingsevenemang utan att man behöver inkräkta på juldagen, långfredagen och påskdagen. Man respekterar, såvitt jag förstår, gärna att dessa stora kristna högtidsdagar hålls i helgd. Även om många idrottsmän och idrottsledare ej själva är aktivt kristna är de mäktiga den hänsynen och generositeten mot de många kristna i samhället att de finner sig i nuvarande ordning. Ja, herr talman, vi som utgör majoriteten inom utskottet anser inte att nu rådande förhållanden är så fruktansvärda att man behöver sätta till en särskild utredning i denna fråga utan att man mycket väl kan avvakta utredningen kyrka—stat.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

Herr talman! De motioner som ligger till grund för detta utskottsutlåtande är enligt min mening ett nytt led i gamla sekulariseringssträvanden. Enligt 10 § 1956 års allmänna ordningsstadga får offentlig tillställning vars innehåll och syfte inte kan anses förenligt med högtidens helgd inte anordnas på de stora kyrkliga högtidsdagarna — juldagen, långfredagen och påskdagen. Förbudet saknar relevans i ett modernt samhälle. Det anser både de socialdemokratiska motionärerna och Uppsala domkapitel, för att välja ut en av remissinstanserna. Med tanke på den allmänna ordningen i t.ex. tunnelbanorna här i Stockholm under kvällar och nätter, då nöjeslivet pågår för fullt, kanske man inte hade väntat sig att en ändring av den del av ordningsstadgan som rör dessa tre helgdagar vore den för dagen mest angelägna. Nu är de socialdemokratiska motionärerna i den lyckliga belägenheten att de kan stödja sitt yrkande på uttalanden från kyrkliga och frikyrkliga sammanslutningar, och det har naturligtvis reservanterna nogsamt påmint om i denna debatt. Man kan därför ha större anledning att polemisera med vissa remissinstanser som i opåkallad beskäftighet för tidsandan vänder sig mot en negativ lagstiftning på detta område. Men då man talar om statens religiösa neutrali tet är man kanske för tidigt ute. Fråga är om staten kan inta denna neutralitet ens vid en eventuell skilsmässa mellan stat och kyrka. Statsrådet Palme antydde också något i den riktningen. Även om man ser på staten som religiöst neutral behöver inte nödvändigt Uppsala domkapitel inta en religiöst neutral ståndpunkt. Enligt kyrka—stat-utredningen bör det i de eventuellt fria lägena ankomma på kyrkan själv liksom på övriga trossamfund att bestämma vilka högtidsdagar den vill fira. På staten bör ankomma att besluta vilka av dessa kyrkliga högtidsdagar som skall tillerkännas karaktär av allmänna helgdagar i den meningen att de skall vara i princip arbetsfria. Då inställer sig frågan hur statens förment religiösa neutralitet skall påverka ställningstagandet till arbetsfrihet vid dessa stora kyrkliga högtidsdagar. Jag måste framhålla att jag redan nu avråder en remiss till Uppsala domkapitel. Man gör gällande att de helgdagar som förbudet berör inte innebär någonting för de flesta människor. Men är det verkligen en orimlig begäran att dessa likgiltiga visar hänsyn mot de människor för vilka dessa helgeller högtidsdagar har ett omätbart innehåll? Uppfattar verkligen så många människor ett sådant lagstiftat hänsynstagande som en kränkning? En majoritet av Sveriges folk upplever väl ändå dessa högtidsdagar såsom dagar med heligt innehåll. Jag tror att de flesta ur de likgiltigas skara inte endast finner sig i denna omstridda paragraf i ordningsstadgan utan också vill ha den kvar. Kan det verkligen betecknas såsom ett övergrepp på denna minoritet, om t.ex. på långfredagen? Skall det verkligen uppfattas såsom ett tvång att ta hänsyn till en åskådning eller livsstil, som inte är ens egen? Det talas i olika sammanhang, inte minst här i kammaren, om helgdagar människans värdighet. Jag var enfaldig nog att förutsätta att respekt för andras tro och livsstil var något utmärkande för denna värdighet. Vi är alla rädda om friheten, men vi vill ha frihet under hänsyn. Hur är det i våra grannländer? I Danmark får offentliga nöjen inte anordnas dessa tre högtidsdagar — till och med julafton efter kl. 16.00 är offentliga nöjen förbjudna. I Finland har man förbud, undantagslöst, i ungefär samma utsträckning. I en proposition till årets finska riksdag har framlagts förslag till en enhetlig lag om offentliga nöjestillställningar, men beträffande nöjesförbudet under de tre helgdagarna föreslås ingen annan ändring än att inrikesministeriet får rätt att medge undantag i särskilda fall. I Norge har man i stort sett samma lagstiftning som i Danmark. Varför skall då det svenska samhället vara mera stillöst än våra nordiska grannsamhällen? Om sekularisering innebär att kultur och samhälle befrias från allt kristligt innehåll, har vi hunnit skrämmande långt här i landet, i varje fall längre än våra grannländer.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

Herr talman! Med anledning av det senaste inlägget vill jag påminna om att det finns flera stora helgdagar under kyrkoåret förutom dem som berörs av förbudslagstiftningen. Ingen kan väl påstå att de personer som bevistar en gudstjänst under någon av de andra söndagarna känner sig störda eller förorättade av att det finns människor som besöker en profan tillställning den dagen. Människor som sitter i kyrkan kan väl ändå inte vara arga över sådana saker. I så fall har de väl knappast kommit till templet med det rätta sinnelaget. Herr Schött erinrade om att en del remissinstanser ändå inte hade haft samma uppfattning som huvudparten av de remissinstanser som fått yttra sig i denna fråga. Högerns ungdomsförbund ger väl ändå uttryck för den uppfattningen att majoriteten av de svenska medborgarna inte längre betraktar de angivna helgdagarna på annat sätt än vilka lediga dagar som helst och att det nuvarande förbudet knappast fyller någon egentlig funktion. Vad beträffar Uppsala domkapitel, där ändå Svea rikes ärkebiskop är ordförande, skulle jag vilja ta mig friheten att läsa ett stycke ur dess yttrande: »Förbudet mot offentlig nöjestillställning på juldagen, långfredagen och påskdagen saknar otvivelaktigt relevans i ett modernt samhälle. Att genom juridiskt tvång söka värna om de stora kristna högtidernas helgd förefaller knappast förenligt med statens religiösa neutralitet och kan inte heller för kyrkan utgöra ett legitimt intresse. Den kristna evangelieförkunnelsen vädjar till människors fria mottagande i tro, och för dem som tar emot evangelium om Jesus Kristus får de nämnda dagarna givetvis sin särskilda prägel genom hågkomsten av Jesu födelse, död och uppståndelse. Men många människor i vår tid står mer eller mindre främmande för dagarnas religiösa innebörd och värderar dem främst för de tillfällen de kan ge till vila, rekreation och förströelse. Dessa människor bör inte genom en negativ lagstiftning hindras att fritt planera sin fritid. Lika litet som man kan tvinga människor till tro, lika litet finns det anledning att tvinga på dem en bestämd attityd till kyrkliga högtidsdagar.» Härtill kan erinras om vad folkpartiets ungdomsförbund skriver, nämligen att just dessa dagar blir de ensamma människornas problem ännu större än annars. Dessa stora kyrkliga helgdagar har ju karaktär av familje sammankomster, och de ensamma blir då ännu mera ensamma än vanligt. För dem skulle ett upphävande av nöjesförbudet vara en reform som säkert hälsades med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Vad jag ville framhålla beträffande Högerns ungdomsförbund var att detta i sitt yttrande har talat om att det bör bli en förutsättningslös utredning och att det därvid bör undersökas — jag upprepar det — om det trots allt inte kan finnas motiv för att bibehålla vissa inskränkningar i rätten att anordna offentliga nöjestillställningar, exempelvis sådana som anordnas utomhus på allmän plats. Här har talats om att det är så litet som skiljer utskottet och reservanterna. Jag är då angelägen att framhålla att reservanterna vill ha en beställning, medan utskottsmajoriteten avvaktar en förutsättningslös utredning. Detta är skillnaden. Det talas om att det är en sådan olycka att man tre dagar om året inte skulle kunna få anordna offentliga nöjestillställningar. De dagarna kan väl ändå ägnas åt annat. Det finns dock något som heter familjeliv, och det är tillåtet att anordna slutna tillställningar. Jag tycker att rådande förhållanden inte är så fruktansvärda som en del vill göra dem till.

Herr talman! De motioner som väcks skickas ju i allmänhet av utskotten ut på remiss. I detta fall har bl.a. Uppsala domkapitel haft tillfälle att yttra sig över motionärernas förslag. Jag tycker inte att man skall behöva bli bedömd som alltför auktoritetstrogen därför att man tar hänsyn till vad som sägs i det yttrandet. Herr Ferdinand Nilsson talade mycket om tolerans, och det är ju ett begrepp som kan ses ur olika synpunkter. Om man vill hindra människor att gå på teatern, att se en film eller att gå på en konsert under dessa helgdagar, är inte heller det tolerant utan kan betraktas som ett tvång. Herr Ferdinand Nilsson talade också mycket om den kommersiella nöjesindustrin. Jag tror inte att ett förbud betyder så mycket för den. Den säljer inte ett mindre antal grammofonskivor för det. Vi får väl inte heller bortse från att inom den branschen arbetar många geniala, vågar jag väl säga, skådespelare, artister och musiker som kan bereda sin publik både glädje och uppbyggelse. Vi får därför inte skära toleransbegreppet över en kam utan försöka se det hela vidsynt. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande.

Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten utan enbart ge en röstförklaring. Skillnaden mellan de båda skrivningarna är inte stor. Men på de punkter där utskottsmajoriteten och reservanterna har olika meningar tycker jag att reservanterna har starkare skäl för sin helgdagar uppfattning. Min åsikt i sakfrågan överensstämmer i stor utsträckning med de värderingar som uttrycks i frikyrkoungdomens religionsfrihetsprogram som utkom förra året. Låt mig citera två stycken ur det programmet. »Enligt svensk rättsuppfattning skall enskilda och grupper av människor vara lagligt skyddade mot kränkande angrepp. Sådant lagskydd finns också . För religiösa grupper finns desstom vissa stadganden som ger ett ytterligare skydd. Vi anser inte att den kristna kyrkan eller kristna människor är betjänta av extra lagskydd mot angrepp eller otrivsel. Att söka skapa sådana garantier står i strid med synen på evangeliet som ett fritt erbjudande.

Det kan däremot, ur allmänna synpunkter, finnas anledning att förstärka lagskyddet för möten och sammankomster, alltså en lagstiftning om ”mötesfrid”.» Så långt frikyrkoungdomens religionsfrihetsprogram. Jag delar i mycket de här citerade värderingarna och ståndpunkterna. Från den utgångspunkten finner jag det naturligt att, utan att överdriva skillnaden mellan alternativen, rösta på reservationen.

Herr talman! Jag vill först säga att jag mycket väl förstår de människor som sätter stort värde på de kyrkliga helgdagarna. De är mycket allvarliga helgdagar och har en kyrklig tradition som många vill slå vakt om. Men jag har i alla fall svårt att förstå den indignation som kommer till uttryck i denna sak. Man talar ju så ofta om religionsfrihet. Jag trodde i min enfald att det också skulle innebära att man skall acceptera andra uppfattningar, men det tycks vara rätt ensidigt. Herr Schött talade om idrottsrörelsen och sade att nöjesförbudet inte utgjorde något problem för idrottsrörelsen. Men det har hänt att polisen har ryckt ut och stoppat pågående fotbollsmatcher under dessa dagar. Efter vad jag förstår har idrottsföreningarna ett behov att kunna förlägga fotbollsmatcher även på andra dagar än de nu tillåtna. Det blir ganska stor anhopning på annandagen när alla matcher skall spelas på nästan samma tider. Jag tror nog att herr Schött har fel. Herr Svenungsson såg frågan som ett nytt led i de allmänna sekulariseringssträvandena, och han sade att han hade majoriteten av svenska folket med sig. Skall man döma av det antal människor som går i kyrkor och andra gudstjänstlokaler, är det väl inte någon majoritet som stöder honom för närvarande. Herr Ferdinand Nilsson talade om de tre dagarna då nöjeslivet kunde inskränkas av respekt för de kristna värdena. Visst kan man ha sådan respekt, men det verkar som om vi talar förbi varandra i denna debatt. Jag ser det nog kanske som ett ungdomsproblem. Vi talar ofta om ungdomens problem, och i dagarna har vi fått skrämmande rapporter om ungdomens eller rättare sagt barnens alkoholvanor. Det är en skrämmande läsning. Den fråga som vi nu diskuterar vill jag gärna se som ett medel att under dessa helger, då ungdomen vill ha någonting att gå på, erbjuda denna möjlighet och kanske kunna avhålla åtminstone några från krogbesök och alkoholförtäring. Det är enligt min mening viktigare än omtanken om de fåtaliga gudstjänstfirarna. Jag tror att de senare har lättare att klara sig från olika frestelser som kan locka. Herr Sörenson sade i sitt första inlägg att det var en komplicerad fråga, och det vill jag gärna hålla med om, men kanske från litet andra utgångspunkter. Nöjesförbudet på dessa kyrkliga helgdagar förefaller mig ganska orimligt. Jag tänker då närmast på den dispensgivning som äger rum och som måste bli godtycklig och olikartad. Länsstyrelserna kan bedöma olika, även om de i vissa fall anlitar teologisk sakkunskap. Jag studerade med mycket stort intresse nöjesannonserna inför årets påskhelg, och det var inte utan att jag blev något konfunderad. på morgonen, men den som vill kan ju ha mycket roligt före detta klockslag. Så t.ex. kunde den som så önskade gå på nattklubb här i Stockholm till klockan 3 på långfredagens morgon, exempelvis — om nu reklam är tillåten i Sveriges riksdag — på Lorry eller på Baldakinen. Blåkulladans och skärtorsdagsbaler förekom långt in på långfredagen på flera andra ställen, och likaså var flera nattklubbar öppna. Efter klockan 6 blir livet mera allvarligt. Varför just då, kan man fråga sig. På bio kunde man gå i Stockholm denna dag. Man kunde t.ex. se »Fjärran från vimlets yra» samt äventyrsfilmen »Quo vadis». Däremot visades inte filmer som Ingmar Bergmans »Vargtimmen» eller Yngve Gamlins »Badarna». På påskdagen visades filmen »Brinner Paris», men inte »Moskva brinner». Varför, frågar jag mig. »En man för alla tider» gick det bra att titta på, men ej »I nattens hetta» eller färgsuccén »En man och en kvinna». I Uppsala kunde biopubliken se »Född fri — Lejonet Elsa», men filmen »Lejonsommar» ansågs tydligen opassande. Ja, inte blir man så värst klok av detta, och det stärker mig i uppfattningen att det är på tiden att avskaffa både trosfrihetsparagrafen och den nyckfulla dispensgivningen.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

Herr talman! Med stort intresse har jag tagit del av tredje lagutskottets utlåtande över motionsparet I: 144 och II: 192, som behandlar möjligheterna för turistanläggning att erhålla generellt tillstånd till fiske för utländska gäster. Ärendet har i vederbörlig ordning remissbehandlats. Två remissinstanser har avstyrkt och två har tillstyrkt motionerna. Detta tyder på att de nuvarande bestämmelserna skapar svårigheter för hotelloch turistnäringen.

Fiskeristyrelsen anser i sitt remissutlåtande av den 19 februari 1968 att detta förfaringssätt är lätt att tillämpa och föga betungande för utländska turister som under ett kortare eller längre besök i Sverige vill ägna sig åt bl.a. fritidsfiske. Svenska = turisttrafikförbundet, som för turistnäringens talan, tycker emellertid något annat i sitt remissvar. Man menar att tillståndstvånget i praktiken har blivit en tom formalitet, men en formalitet som man vet väcker betydande irritation hos utländska turister. Turisttrafikförbundet tillstyrker därför förslaget om möjlighet för turistanläggningar att erhålla generellt tillstånd för fiske för sina utländska gäster. Eit enigt utskott har, herr talman, avstyrkt vår motion. Åt detta är i dag intet att göra. Men jag vill i det här sammanhanget lämna en upplysning som gäller fritidsfisket och turistnäringen. I förra veckan genomfördes i kommunal regi ett marknadsföringsförsök för ökad turism till Norrland. Det gällde punktaktioner i Helsingör, Bryssel och Amsterdam. På samtliga dessa platser fick vår delegation en rad förfrågningar beträffande bl.a. möjligheterna för utländska turister att utöva fritidsfiske i vår land. Hos samtliga representanter för resebyråerna var intresset för fritidsfiske mycket påtagligt. Jag kan bl.a. med utgångspunkt från denna erfarenhet inte förstå annat än att turistnäringen bör stöttas upp också genom bestämmelser som underlättar hotelloch resebyråservice för fritidsfiske. Svenska turisthotellens riksförbund anser också i sitt remissvar att generellt tillstånd för turistanläggning beträffande fiske för utländska turister vore en sådan välkommen bestämmelse. Den femte remissinstansen — Fritidsfiskets samarbetsnämnd — har också ifrågasatt om tillståndstvånget fyller någon funktion och huruvida dessa obestridligt negativa effekter ur turistsynpunkt inte bör föranleda en omprövning av bestämmelserna. Denna remissinstans har också pekat på möjligheten att på nordisk samarbetsbasis ta upp förnyade diskussioner omkring fritidsfisket. Det finns, herr talman, tydligen fortfarande en hel del att diskutera i fråga om tillståndstvång, flerspråkig information etc. Till denna rekommendation från Fritidsfiskets samarbetsnämnd om översyn av fritidsfiskebestämmelserna, en rekommendation som har adress till våra representanter i Nordiska rådet, vill jag ansluta mig. Det finns all anledning att också på fritidsfiskets område ge vår turistnäring det handtag som det innebär att t.ex. bereda möjlighet för turistanläggning att erhålla generellt tillstånd till fiske för sina utländska gäster. I den reviderade finansplan för 1968 som just nu lagts på riksdagens bord talas det om att bytesbalansens underskott gått ned snabbare än vad som från början ansågs möjligt — även om den snabba tillväxten av turistutgifterna utomlands har verkat återhållande. Bättre turistservice i Sverige också på fritidsfiskets område bidrar säkerligen till ett bättre turistnetto. I avvaktan på ett initiativtagande på nordiskt plan i denna fråga har jag, herr talman, för närvarande intet yrkande.

Herr talman! I konstitutionsutskottets utlåtande nr 18 föreslås att riksdagen skall bifalla Kungl. Maj:ts proposition nr 44 med förslag till en ny lag om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet. Det blir ingen mera omfattande lagstiftning. Hela lagen är mindre än tre rader lång. Även om lagförslaget är kortfattat innebär det en väsentlig förändring i den kommunala kompetensen, därigenom att kommunerna får laglig rätt att investera i turistanläggningar. Utan att detta är direkt utsagt, anses det redan nu vara tillåtet för kommunerna att investera i turistanläggningar för den egna kommunen. Men nu skall det bli tillåtet att anordna sådana anläggningar, enklare och mera dyrbara, för att kunna fånga upp turister även från andra delar av landet, kanske också från andra länder. Det skall således bli fri konkurrens mellan kommunerna om turisternas intressen. Blir förslaget antaget får vi säkert göra den iakttagelsen att metoderna framdeles blir olika, blir många och även dyrbara, när det gäller att locka turister till den eller den platsen. Här skall alltså öppnas möjligheter för kommunerna att lagligen bedriva en form av affärsrörelse som gäller något mer än de egna kommunmedlemmarna. Olika instanser har uttalat sitt intres se för detta. Men när departementschefen framhåller att det inte är meningen att denna turiströrelse skall lämna någon affärsvinst och att det inte är meningen att kommunerna skall göra några ekonomiska uppoffringar, verkar dessa uttalanden nästan löjeväckande. Hur skall det vara möjligt att driva en turiströrelse efter dessa riktlinjer, och vem skall utöva kontrollen? Det kan vara möjligt att turistanordningar på någon plats kan bedrivas så att en viss affärsvinst kan uppstå, men som bekant är det föga lönande att bedriva turiströrelse i Sverige, inte minst beroende på den starka ström av turister som går söderut i Europa, till länder som i många fall har ett helt annat prisläge än vi. Ingen skall missunna någon att under sin semester få litet mer av sol och värme än sommaren bjuder i vårt land. Visst har Sverige många fördelar, men något lockande turistland är det inte. Det allra mest troliga är att detta blir ett nytt område för kommunerna med nya stora ekonomiska påfrestningar. Om det nu finns ett statligt stöd i form av anslag som kommunerna kan utnyttja, och de inte har laglig rätt att använda detta anslag på sätt som är avsett, så tycker jag inte ens att detta är något starkare argument för förslaget. Nog borde regeringen ha tillsett att den kommunala kompetensen först hade ändrats, innan man införde detta statliga bidrag till kommunala turistanläggningar. Det hade varit en riktig tågordning. Talet att kommunerna i verkligheten skall förorsakas varken några förluster eller någon affärsvinst låter så oskyldigt, men det kommer inte att bli så oskyldigt. Man kunde kanske ha godtagit förslaget om det bara gällt enklare turistanläggningar, som t.ex. att uppföra en campingplats och med enkla medel iordningställa en badstrand, men det blir här även fråga om dyrbara byggnadsanläggningar, turisthotell och an nan fritidsbebyggelse och kanske — vem vet — kommunala flygplatser i Norrland. I varje fall nämndes det i ett TV-program nyligen att man inte är främmande för tankar i den riktningen. I det förslag som utskottsmajoriteten har godkänt är utsagt att kompetensen skall gälla alla slag av turistanläggningar. Även utanför den egna kommungränsen skall det bli tillåtet med sådana anläggningar. Det finns anledning att tro att avsikten även med denna lilla enkla lagparagraf kanske är någon annan än vad innehållet säger. Är man kanske inne på tanken att kommunerna skall få obegränsad rätt och möjlighet att driva affärsrörelse? När något skall uträttas händer det så ofta i det politiska arbetet med den nuvarande regimen att man tar en liten bit i taget. Framdeles kommer man kanske att ta dagens ärende som motivering för en ännu mycket större fri Het. Några av remissinstanserna gick mycket bestämt emot förslaget. Kommerskollegium uttalar att det inte är möjligt att här uppställa garantier för att verksamheten i enlighet med kommitténs uttalande i realiteten sker utan ekonomiska uppoffringar för kommunerna. Kommerskollegium sysslar med lånegarantiverksamhet för turistbranschen och har på detta område säkert större erfarenhet än någon annan instans. När det gäller att bygga ut turistanläggningar, framhåller kommerskollegium vidare, måste det finnas en god branschkännedom för att kunna bedöma lönsamhetsproblemen. Denna branschkännedom, framhåller ämbetsverket, finns inte inom kommunerna, utan man kommer att överskatta den egna kommunens betydelse som turistort. Därigenom leder detta handlande till nya ekonomiska uppoffringar för kommunerna. Utskottet uttalar att kommunala engagemang för turisthotell, semesteroch andra anläggningar efter anförda besvär blivit undanröjda såsom icke för enliga med den kommunala kompetensen. Det skulle vara av intresse att få veta i hur många fall besvär anförts över ärenden av detta slag och i hur många fall de planer man haft på sådana anläggningar blivit hindrade på grund av besvärsärenden. Kommunerna har trots allt gjort stora investeringar i turistanläggningar under senare år. I TV lämnades för några dagar sedan uppgiften att primärkommunerna och landstingen under de senaste fem åren satsat mer än 100 miljoner kronor på turismen. Mycket talar för den uppfattning som högerledamöterna i konstitutionsutskottet givit uttryck för i sin reservation.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

Herr talman! Först vill jag bara säga att herr Sveningsson tydligen har ett mycket ringa förtroende för kommunalmännen. Hela hans resonemang här var fyllt av misstankar om att det är synnerligen slösaktiga människor ute i kommunerna, som nu skulle få vissa befogenheter att göra insatser för att främja turismen. Det är också fel att, som herr Sveningsson här gör, koncentrera sig på frågan om att driva turisthotell. Det är ju inte bara det frågan gäller. Både herr Sveningsson och jag kan väl erinra oss att det förelåg en beställning från konstitutionsutskottet i detta ärende. Det inträffade att en kommun i norra Sverige fick statsbidrag för uppförandet av en semesterby, men det kommunala beslutet undanröjdes efter besvär därför att kommunen saknade kompetens härtill. Det var då, 1964, som utskottet fann det angeläget att denna fråga löstes. Det gäller som sagt inte bara turisthotell utan även campingplatser, semesterbyar och över huvud taget anordningar för dem som kommer till kommunen som gäster. Kommunens egna invånare har naturligtvis inte så stort besvär av bristen på sådana anordningar, men för alla som har sina vägar förbi och kanske vill stanna en tid inom kommunen är det väl angeläget att'kommunen får rätt att vidta de åtgärder som erfordras för att kunna mottaga och härbärgera dessa gäster. För vissa bygder är sådana här anordningar av den allra största betydelse. Jag kan ta ett exempel från mitt eget hemlän. Det är väl ingen tvekan om att Gotland till betydande del är beroende av turister. För att kunna mottaga dessa måste kommunerna själva vidta åtgärder för att få till stånd semesterbyar, campingplatser m.m. När det nu har väckts förslag om att kommunerna skall få kompetens att vidta de åtgärder som är erforderliga för att främja turistväsendet, förvånar det mig att man framställt ett avslagsyrkande.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

Herr talman! I detta ärende har med rätta framhållits att den ökade fritiden — som är tydligast markerad av fyraveckorssemestern och begränsningen för många till fem dagars arbetsvecka — är värdefull endast i den mån som man kan ge den ett meningsfyllt innehåll. Människornas behov av rekreation är i vår stressade tid större än någonsin. Det gäller då att skapa bästa tänkbara möjligheter för bl.a. resor och friluftsliv. Det är här som behovet av anläggningar såsom «campingplatser, semesterbyar och turisthotell kommer in i bilden. För min del ser jag helst att dessa behov tillgodoses av det enskilda näringslivet, men jag är fullt medveten om att det allmänna i stor utsträckning måste ta på sig ansvaret i detta sammanhang. Situationen är ju också den att staten sedan många år lämnar ekonomiskt stöd för dessa ändamål. Vi vet också att en rad kommuner aktivt engagerat sig i denna verksamhet. Främst gäller detta givetvis de län där turismen är av stor betydelse, och då är det fråga om inte bara norrlandslänen utan också om många andra län, inte minst Kalmar län och Gotlands län som jag har äran representera. För min del gäller frågan om man inte nu bör legalisera en verksamhet som alltså redan är i gång och som accepterats av våra kommunalmän — jag vågar säga i regel oavsett partitillhörighet. Kommunalrättskommittén har särskilt utrett denna specialfråga. Kommitten var enig i sakfrågan.

Först citerar jag ett yttrande från länsstyrelsen i Gävleborgs län: »För framtiden får man räkna med ett växande behov av moderna anläggningar för fritiden både i tätorter och inom landsbygd. Utvecklingen på området förutsätts komma att styras i planmässiga former inom såväl kommuner som län. Länsstyrelsen genomför till ledning för en sådan planering under innevarande och nästkommande år en omfattande turismoch fritidsundersökning som bygger på en reell marknadsundersökning. Härmed torde garantier kunna skapas för att de kommunala insatserna blir väl anpassade till den allmänna samhällsplaneringen och inordånade som delar i ett system som gagnar länet i dess helhet. Länsstyrelsen hyser för sin del inte någon oro för att kommunerna skall missbruka de ökade befogenheter som genom den föreslagna författningen tillerkänts dem.» Justitieombudsmannen har för sin del förordat det nu aktuella lagförslaget. Slutligen vill jag citera departementschefen: »Som kommittén har framhållit bör kommunala insatser på turistområdet ske utan slutlig ekonomisk uppoffring för kommunen. En viss garanti för detta ligger redan i den avgränsning av kompetensen som jag har angett. Den avgörande betydelsen i detta avseende har emellertid kommunens egen prövning från olika synpunkter av varje nytt projekt. Jag förutsätter att kommunerna låter beslut om åtgärder på turistområdet föregås av noggranna överväganden samt av samråd med andra kommuner inom samma kommunblock och med organisationer och statliga myndigheter som berörs av åtgärden eller som kan gå till handa med sakkunskap. Av särskild vikt är att samråd sker med länsstyrelsen där planeringsrådet bör delta i bedömningen.» Herr talman! Jag har för min del kommit till den uppfattningen att tiden nu är inne att ge kommunerna den föreslagna ökade kompetensen. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.